Herr talman! Just av det skälet att jag också brukar benämnas värdekonservativ tycker jag att det är så värdefullt att vi söker kontakter och samarbete med de övriga staterna i Europa och anknyter till ett idéoch kulturhistoriskt arv som vi gemensamt har att förvalta och utveckla. Det är därför moderata samlingspartiet ser med sådan öppenhet och sådan glädje på möjligheten att inte bara få anpassa sig, som det heter, till Europa, utan att få vara med och forma det framtida fredliga Europa för kommande generationer. Då förvaltar vi en fin tradition.

Herr talman! Jag trodde ett tag att jag var på en interpellationsdebatt med industriministern som svarande. Vilken roll jag skulle ha i den här debatten förstod jag inte alls, för de flesta frågorna riktades till ministern. Men sedan började jag upptäcka att det inte bara var hans område som diskuterades. Man diskuterade skatter, jordbruk, trafik, utbildning, forskning, EG, hälso och sjukvård, ja, snart sagt alla politikområden. Onekligen har de här frågorna och de politikområden som man har tagit upp mycket stor betydelse för regionalpolitiken. Men nog skulle jag vilja att vi lät de fackdepartement och de utskott som har att handlägga de här frågorna ta ansvar för dem och samtidigt ta ett regionalpolitiskt ansvar. Det säger vi faktiskt i andra sammanhang. Vårt uppdrag i dag är att diskutera arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13. I detta betänkande behandlas budgetpropositionens bil. 14, som handlar om regionalpolitik. Här behandlas också regeringens proposition Dessutom finns ett litet avsnitt inbakat från tilläggsbudget II för detta budgetår och det avser lokaliseringsbidrag. I detta betänkande behandlas också 105 motioner som är väckta under allmänna motionstiden i år samt 6 motioner väckta med anledning av proposition 87. Herr talman! För mindre än ett år sedan behandlade utskottet en särskild proposition om regionalpolitik för 90-talet och ett mycket stort antal motioner. Utskottet gjorde då en ordentlig genomgång av regionalpolitiken och förelade riksdagen ett betänkande för beslut. Alla borde förstå att det är för tidigt att kunna se effekterna av de besluten i dag och att det är omöjligt att säga vilka förändringar som skulle behöva göras. Det är helt enkelt olämpligt och ansvarslöst att redan efter mindre än ett år genomdriva förändringar, som ingen säkert kan säga är riktiga. Detta betyder att utskottsmajoriteten står fast vid de bedömningar och överväganden som vi gjorde vid fjolårets behandling. Trots att det i sak inte finns några förslag till förändringar och därmed inte något som avviker från utskottets slutsatser i fjol, har 66 reservationer fogats till detta betänkande. Det skulle ta alldeles för lång tid att kommentera alla. Därför tänker jag bara ta upp en del av avsnitten i betänkandet och samtidigt göra några små kommentarer till ett fåtal av reservationerna. De allmänna målen för regionalpolitiken, som det faktiskt har rått politisk enighet om ända sedan mitten av 1960-talet, måste ligga fast. Målen är att alla människor, oavsett var de bor i landet, skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Dessa mål måste fyllas med konkret innehåll. Politiken skall främja en rättvis fördelning av välfärden mellan olika delar av landet. Politiken skall främja en balanserad befolkningsutveckling, så att en betydande valfrihet i boendet åstadkoms. Politiken skall främja en god ekonomisk tillväxt i landet. Det är otillfredsställande med de regionala balansproblemen. Det krävs målmedvetna insatser för att lösa dessa. Det tål att påtalas att man inte kan lösa dessa problem enbart med hjälp av regionalpolitiken. Mycket grundläggande är faktiskt den ekonomiska politiken. Förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik är en framgångsrik ekonomisk politik. Dessutom måste man, som jag sade tidigare, även inom andra politikområden ta sitt ansvar vad gäller regional utveckling. Exempelvis har arbetsmarknads-, närings-, trafik-, utbildnings och forskningspolitik en mycket stor betydelse när det gäller att skapa regional balans. Förra årets beslut om regionalpolitiken innebar att det blev färre stödformer och lägre subventionsnivåer när det gällde lokaliseringsbidrag till byggnader och maskininvesteringar -- som hade varit vanligast förekommande. En ny stödform tillkom i stället -- utvecklingsbidrag -- avsedd för immateriella investeringar, s.k. mjuka investeringar. Den här stödformen var faktiskt mycket efterfrågad bland många småföretagare. Nu föreslår regeringen att begreppet stödberättigad verksamhet skall vidgas till att även om fatta ideella organisationer och intresseorganisationer i de fall dessa utlokaliseras från Stockholm. Förslaget om denna förändring ställer sig även utskottet bakom. En del av företagsstöden har det varit mycken diskussion om i flera år. Det gäller då nedsättningen av sociala avgifter. Det här har förekommit som en försöksverksamhet i Norrbotten under ett antal år och gäller numera i hela stödområde 1. Nedsättningen gäller privat verksamhet samt den statliga affärsverksamheten. Undantagna är de tunga basnäringarna samt jord och skogsbruk, fiske, rennäring och sådan privat verksamhet som kan sammanfattas som lokal service. Vid fjolårets ärendebehandling uttalade sig moderaterna och folkpartiet i en reservation och centern i en annan för att avgiftsnedsättningen skulle omfatta all privat verksamhet. Skillnaden i år är den att man nu har enat sig i en reservation, som alltså är gemensam för alla de tre borgerliga partierna. Det är för övrigt den enda gemensamma borgerliga reservationen av alla de 66 reservationer som är fogade till det här betänkandet. När de borgerliga diskuterar sociala avgifter får man ett intryck av att det handlar om pengar som arbetsgivarna, tyngda under skatteoket, måste inleverera till statskassan. Men sanningen är faktiskt den, och det vet var och en som någon gång varit med vid löneförhandlingar, att det här är pengar som avräknas innan man börjar diskutera fördelning i form av löneförhöjningar. Det är våra gemensamma slantar som avsätts för att ge oss trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, pensionering osv. Därför bör vi handskas litet varsamt med dessa nedsättningar. Varje krona som inte inlevereras till systemet innebär att det krävs en finansiering på något annat sätt om vi skall kunna garantera tryggheten. Eller kan det vara på det sättet att de borgerliga vill urholka systemet för att förbereda för ett systemskifte -- för en övergång från en gemensam trygghet, lika för alla, till individuella försäkringar för vilka vars och ens plånbok blir avgörande? Om det är på det sättet, säg det då rakt ut! De borgerligas förslag vad gäller nedsättningen har inte tidigare fått riksdagens stöd, och jag förutsätter att så blir fallet även i dag. Stödärenden kan avgöras på tre olika nivåer: av regeringen, av statens industriverk eller av länsstyrelserna. Den 1 juli 1990 höjdes beloppsgränsen för länsstyrelsernas beslutanderätt. 1991 höjt beloppet till 20 milj.kr. och hemställer nu om att riksdagen godkänner denna åtgärd. Det ligger helt i linje med många motionsyrkanden om en delegering och ett större ansvarstagande ute i länen. Utskottsmajoriteten anser att beloppsgränsen är väl avvägd och tillstyrker således när det gäller denna åtgärd. Folkpartiet yrkar i sin partimotion på en gräns vid 25 milj.kr., och centern föreslår i en kommittémotion att gränsen skall sättas vid 30 milj.kr. Dessa två partier har senare i en gemensam reservation enats om en beloppsgräns vid 30 milj.kr. Jag anser inte att det har framkommit några skäl som motiverar en ytterligare höjning. Vi måste betänka att det under en kortare tid än ett år har skett en höjning från 12 Herr talman! För att fördela det regionalpolitiska stödet och för att i övrigt styra samhällets regionalpolitiska insatser har vissa delar av landet klassats som stödområde. Denna metod har använts alltsedan det regionalpolitiska stödet infördes. Riksdagen beslöt om en ny permanent stödområdesindelning i juni i fjol. Beslutet handlade om en begränsning från tre permanenta områden till två områden. Vid sidan av inplaceringen i permanenta stödområden har regeringen möjlighet att inplacera en kommun med strukturomvandlingsproblem i tillfälligt stödområde. Trots att vi nu ser en avmattning när det gäller den goda konjunktur som har rått på arbetsmarknaden får vi inte rusa i väg och rycka sönder den indelning i stödområden som gjordes i fjol. Principen att stöden skall koncentreras till de områden som mest behöver stöd gäller i allra högsta grad i år. Det finns i år, liksom det har funnits tidigare år, en lång rad motioner med krav på inplacering av nya orter och kommuner i stödområde. Men en tillstyrkan beträffande alla dessa krav skulle bara innebära att det inte skulle bli någon effekt någonstans. Den summa pengar som vi har att fördela blir ju inte större. I stället är det så, att det blir fler som skall dela på den summan. Beträffande partierna är det som vanligt centern som vill utöka stödområdet mest. Varje gång jag lyssnar på Börje Hörnlund förundras jag över att han inte är beredd att ställa upp på att de som har de största problemen faktiskt skall ha det största stödet. När vi i fjol behandlade den här frågan gjorde utskottet ett speciellt uttalande. Det gällde Bräcke, Ramsele, Junsele och Älvsby kommuner. Vi ansåg att regeringen välvilligt skulle bedöma ansökningar från de här kommunerna om företagsstöd. Vi ansåg också att en högre stödprocent skulle kunna beviljas än vad som normalt utgår i stödområde 2. Som läget är i dag tycker vi inte att situationen har förändrats på dessa orter på ett sådant sätt att ett ändrat ställningstagande från vår sida skulle vara motiverat. Folkpartiet och centern begär i en gemensam reservation att regeringen initierar en översyn av stödområdesindelningen. Man anser att den nya indelningen har tillkommit utan närmare överväganden. Det har varit svårt att förutse och förebygga alla problem som skulle uppkomma, skriver man. Men utskottsmajoriteten har den bestämda uppfattningen att en stödområdesindelning måste ligga fast under en längre tid för att det skall vara möjligt att se om de effekter som man hade tänkt sig verkligen har uppnåtts. Låt mig innan jag lämnar detta avsnitt om stödområdesindelningen göra ett litet påpekande om ett fel som jag har upptäckt i betänkandet. Mitt på s. 34 under rubriken Norrbottens län, där uppräkningen av de kommuner som tillhör stödområde 2 startar, har även kommuner i Västerbotten följt med. Nog för att Norrbotten är stort, en fjärdedel av Sveriges yta, men vi skall väl ändå inte lägga under oss Västerbotten. Bjurholm, Lycksele, Norsjö, delar av Skellefteå och Vindelns kommuner, som finns med i denna uppräkning, tillhör Västerbottens län. Herr talman! En mycket stor del av de motioner som behandlas i detta betänkande avser insatser i regioner och län. Jag har tidigare sagt att regionalpolitiken inte ensam kan klara av att lösa alla problem, utan alla politikområden måste känna sitt ansvar för regional utveckling. Många motionskrav handlar om infrastrukturella satsningar och arbetsmarknadspolitiska satsningar, vilka är exempel på att andra politikområden måste vara med och ta ett regionalt ansvar. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken, som nu på grund av konjunkturavmattningen är så angelägen, får riksdagen i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen ta ställning till kraftfulla åtgärder för att möta en stigande arbetslöshet.

Oppositionen har inte heller så mycket nytt att komma med. Deras motioner, som sedan har fullföljts med reservationer till betänkandet, innehåller många gamla krav som upprepats år efter år. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 och avslag på de reservationer som här har yrkats bifall till. Låt mig avsluta med att påstå att något alternativ till socialdemokratisk regionalpolitik inte finns. Börje Hörnlund har gjort ett försök till en redovisning av centerns alternativ. Men, Hörnlund lille, det handlar ju inte om centerns alternativ. Det handlar om den borgerliga regering som är tänkt att komma i höst och vilket alternativ den har. Såvitt jag kan förstå är det numera fyra partier som skall sitta i den regeringen. Hur ser detta alternativ ut? Det är det alternativet som skall ställas mot det socialdemokratiska. Detta betänkande talar sitt tydliga språk. Det finns en enda gemensam borgerlig reservation, och den handlar om nedsättning av sociala avgifter. För regionalpolitikens skull och framför allt för de regioner och människor som är beroende av en fungerande regionalpolitik är det nog tryggast att det är en socialdemokratisk regering som utformar den. Tro mig, som norrbottning vet jag vad jag talar om.

Herr talman! Monica Öhman slog fast att den ekonomiska politiken spelar en central roll för hela den regionala utvecklingen. Jag tycker att det är ett riktigt synsätt. Det måste vara utomordentligt bittert, Monica Öhman, att som företrädare för ett krympande regeringsparti notera hur varselstatistiken skjuter i höjden. Antalet varsel för april 1991 är över 400 % 12 000 personer är varslade. Antalet konkurser har ökat under ett år med 88 %. Fler och fler människor arbetar i företag där osäkerheten ökar. Finns det alternativ, frågar Monica Öhman. Ja, moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna har presenterat ett program -- Ny start för Sverige. Det är en förträfflig utgångspunkt för framtidsinriktad politik. Monica Öhman var litet irriterad över att hon fick så få frågor. Jag skall försöka att göra henne på litet bättre humör. Jag skall ställa ett par frågor. Jag kommer att uppfatta det på det sättet att uteblivna svar eller icke tillräckliga fördelas till industriministern. Någon av er får chansen att svara. Herr talman! Monica Öhman sade i sitt inlägg att andra politikområden måste ta sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Det tycker jag är en riktig utgångspunkt. Det råder en väldig samstämmig uppfattning om detta. Jag har några frågor. Det innebär att Monica Öhman har möjligheter med benäget bistånd från industriministern att svara. Skogsvårdsavgiften ligger i dag på 0,8 %. Mellan 30 och 40 % av det slutgiltiga rotnettot går i skatt under en tillväxtgeneration. På vilket sätt gagnas skogsbruket och därmed landsbygden och de människor som bor där av en skogsvårdsavgift? Min utgångspunkt är nämligen: Utan ett lönsamt skogsbruk -- ingen levande landsbygd på sikt. Den första frågan är alltså: På vilket sätt gagnar detta landsbygdsutvecklingen? Den andra frågan är: På vilket sätt gagnar en borttagen kvittningsrätt kombinationssysselsätt ningsmöjligheterna? Elver Jonsson hyllade kombinationssysselsättningen. Jag har litet svårt att begripa det när man har avskaffat kvittningsrätten.
Herr talman! Sedan vill jag fråga Monika Öhman om utbildningspolitiken: På vilket sätt gagnar det regionerna och landet i dess helhet att kanske 10 000 unga människor inte får börja sin högskoleutbildning på grund av socialdemokraternas motstånd mot moderata samlingspartiets förslag? Förslaget innebär att man ökar antalet platser i de regionala högskolorna och universiteten.

Herr talman! Låt mig börja med Anders G Högmark. Jag är inte inte alls besviken på att jag inte fått många frågor av mina herrar meddebattörer. Däremot vill jag påpeka att det inte var det stora politikområdet som var vår huvuduppgift i dag. Vår huvuduppgift var att diskutera arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13. Man ställer alla frågor till industriministern, eftersom han råkar vara här, utan att veta om han över huvud taget tänker gå in i debatten. Jag har många gånger i denna kammare hört oppositionen klaga över att ministrarna inte är här, och att de inte visar intresse. Nu är industriministern här, och jag vet inte ens om han tänker gå in i debatten. Det var därför jag gjorde detta påpekande. Jag tillhör mitt parti med stolthet. Krympande eller icke krympande. Det hör inte till saken. Det gör mig ännu mer bedrövad när jag tar del av programmet Ny start för Sverige och ser vad folkpartiet och moderaterna tillsammans tänkt åstadkomma. Inte minst bedrövad blir jag när det gäller det som sägs om skatteområdet. Det vore ärligare att redovisa hur detta kommer att drabba enskilda människor och hur detta kommer att drabba regionalpolitiken och de människor som bor ute i våra bygder. Sedan vill jag ta upp de frågor som Anders G Högmark ställde. Jag anser att de frågor som ställdes är frågor där jordbruksdepartementet och utskottet måste tas sitt regionala ansvar. Vi kan inte, bara för att vi har regionalpolitiken som en övergripande fråga ta över alla dessa frågor. De måste behandlas i resp. departement. Jag tänker faktiskt inte svara på frågor om vare sig skogsvårdsavgifter, kvittningsrätt eller utbildning. Jag tycker att departementen skall ta ansvar för detta. Elver Jonsson sade att vi skulle tacka oppositionen för det resultat som vi fick i fjol. Jag vill påstå att det inte har spelat någon roll på vilken nivå länsanslaget har lagts. Detta är en fråga där oppositionen har förenat sig för att kunna ge regeringen en liten knäpp på näsan. Jag tycker att Elver Jonsson inte skall ta till sig mycket av det som fanns i betänkandet i fjol. Det var jag, Börje Hörnlund, Lars Ulander och Anders G Högmark som var med i en regionalpolitisk utredning innan betänkandet kom till, och det är vi som kan ta del av den äran.

Herr talman! Det är bra med klara enkla besked. Utskottets talesman är inte beredd att ta ansvaret att svara på frågor om sådant som påtagligt påverkar den regionala utvecklingen och framtidstron i landet. Det är en klar signal till industriministern att vara beredd att besvara frågorna efter den redovisning som skall ges här klockan 14.30. Man har tydligen gjort upp den ärendefördelningen. Låt mig då bara erinra om vad frågan gällde. På vilket sätt anser då statsrådet Molin att kvarhållandet av skogsvårdsavgiften på 0,8 % gagnar svenskt skogsbruk och landsbygdsutvecklingen? Och hur är det med de 10 000 ungdomar som på grund av ert rigida motstånd inte får möjlighet att börja på högskolan? Hur gagnar det den regionala utvecklingen i vårt land? En annan fråga som jag vill påminna om är: Hur gagnas generationsskiftet i småföretagen av den förmögenhetsskatt som i dag tas ut på arbetande kapital? Bedömer industriministern att denna skatt över huvud taget har någon betydelse för småföretagens möjligheter att föras över till en ny generation? Eller har alla dessa tusentals företagare fel som anför att detta är väldigt stort problem? Jag skall åka hem till Småland och säga att industriministern begriper inte detta. Han tycker att ni pratar strunt. Eller är det så att industriministern delar deras uppfattning men inte har kurage -- av fördelningspolitiska skäl och annat -- att genomföra en reform som industriministern tycker är nödvändig? Monica Öhman har valt att inte svara på ett antal frågor som är vitala för regionalpolitiken och utvecklingen i landet. Nu har industriministern möjlighet att lägga en del kort på bordet.

Herr talman! Jag får ändå notera en nyhet, för att inte säga innovation, i Monica Öhmans replik. Hon tar stor ära av att ha tillhört regionalpolitiska utredningen och anser att den skulle ha utfört ett sådant storverk. Den utredningen var väl närmast ett ofullbordat aktstycke, där det brast på väldigt många punkter. Inte minst förslaget till stödområdesindelning hade ju fjolårets riksdag anledning att korrigera, och det finns nu krav på ytterligare översyn av den delen. Monica Öhman och socialdemokraterna ges ingen ro för att de har misskött frågan om länsanslagen genom åren så mycket. Vi från oppositionen, som har varit med om att driva fram en rimligare tingens ordning för att ge bättre möjligheter lokalt och regionalt, kan ändå känna oss rätt tillfredsställda. Jag har ännu inte träffat någon länsstyrelseföreträdare som inte har varit glad och tacksam för att vi har givit regeringen nederlag på dessa punkter. Sedan är Monika Öhman stolt över att vara socialdemokrat. Den stoltheten skall naturligtvis ingen förta henne.

Herr talman! Låt mig börja med att hålla med Monica Öhman om en sak. Jag delar uppfattningen att industriministern skall kunna sitta här i kammaren och lyssna på debatten utan att delta. Det är hans rättighet att göra det. Jag tycker att det är bra, även om han inte deltar i debatten, att han är med och lyssnar, så att han hör litet grand om hur ett utskott arbetar och får en viss kännedom om det. För att Monica Öhman inte skulle ha så stora problem med oss karlar ställde jag bara en fråga till henne. Det är en gammal beprövad metod att man inte svarar på frågor förrän den som har ställt frågan har slut på replikrätten, men jag skall inte vara elak och påstå att Monica Öhman gör på det viset. Flera talare har berört frågan om vikten av att det görs infrastruktursatsningar. Framför allt har de talat om satsningar på vägar. Men vad är det man då talar om? Jo, om EG-anpassning av vägnätet, vilket innebär att totalvikten för vanliga lastbilar höjs till 60 ton. Vilka konsekvenser kommer det att få för andra infrastruktursatsningar, framför allt satsning på järnvägar? Det kommer att medföra oerhörda kostnader att försöka höja vägstandarden från dagens nivå till s.k. B1-vägar. Mitt eget län kan man inte köra igenom på grund av att vägarna inte håller B1 standard.

Herr talman! Det går så mycket rykten om EGs krav på fiskerättigheter i EFTAs vatten. Vad är det för krav som EG reser på tillgång till fiskerättigheter i EFTA -- i synnerhet i Sveriges fiskevatten? Hur ställer sig Sverige och utrikeshandelsministern till sådana krav?

Herr talman! Jag har två frågor. Den ena handlar om solidariteten inom EFTA. Det sägs här att det är ett fantasiskt genombrott. Enligt den danska tidningen Information är EG och EFTA långt från enighet, och det finns en hel del problem. Frågan är vilken solidaritet Sverige känner med de andra Det stod häromdagen att läsa i Neue Zürcher Zeitung att man i Schweiz är mycket missnöjd med Sveriges sätt att agera. Man säger att Sverige hela tiden har visat större intresse för marknadstillträdet än för de institutionella aspekterna. Man säger också att Sveriges ansökan om medlemskap mitt under de känsligaste förhandlingarna föranledde EG att skärpa sin hållning. Också från Finland kommer sådana här tongångar. Hufvudstadsbladet skriver att EFTA-länderna bjuder med Sverige i spetsen sina förhandlingskort på bricka åt EG. Solidariteten med Island har vi inte sett så mycket av från svensk sida. Från österrikisk sida har man klart sagt att EGs behandling av Island är en förolämpning mot islänningarna. Hur ställer sig Sverige här? Tänker Sverige, som Svenska Dagbladet rekommenderade häromdagen, sköta sig självt, strunta i andra och köra på med det här? Finns det någon sorts solidaritet mellan EFTA-länderna? Eller är det sant, som så många tror, att Sverige hela tiden kryper baklänges, servilt bugande mot EG, in i Bryssel, både när det gäller de här förhandlingarna och i andra sammanhang? Den andra frågan handlar om miljöaspekterna. Naturskyddsföreningen hade en artikel om detta i Dagens Nyheter för ett tag sedan. Nu säger statsrådet här att vi får behålla asbestförbud och kadmiumförbud. Kan man lita på det, så är det ju fantastiskt bra. Har Sverige fått tillfredsställande besked när det gäller samtliga de 48 problem som man ställde upp i den hemligstämplade probleminventeringen i höstas? Finns det ingenting som Sverige har fått backa från när det gäller dessa 48 viktiga men hemligstämplade punkter?

Herr talman! Vi diskuterar här i dag regionalpolitiken, och den berördes ju också helt kort i deklarationen. Det sades att frågan om den fond som man vill att vi skall stödja när det gäller regionalpolitiken inom EG är en öppen fråga, och att den fortfarande övervägs inom EFTA. Jag skulle gärna vilja veta vilka belopp som skall tillskjutas från såväl EFTA som Sverige. Den nordiska regionalpolitiken har ju haft ganska annorlunda mål än man har haft inom EG, där man har lagt tonvikten vid hög arbetslöshet och låg BNP per capita. Vi har fört en regionalpolitik på grund av att vi har haft stora avstånd till marknaden, att vi har en låg befolkningstäthet i vissa regioner och att vi har ett hårt klimat. Har EG godtagit att vi får ha dessa problem som utgångspunkt för vår regionalpolitik? Min tredje fråga gäller EES-domstolens sammansättning, vilka majoritetsförhållanden som kommer att råda mellan de olika domarna i den här domstolen, och hur röstningsförfarandet skall gå till.

Herr talman! Jag delar handelsministerns tillfredsställelse över att ett EES-avtal nu är i sikte. Ett EES-avtal är mycket viktigt för Sverige som övergångslösning. Samtidigt är det alldeles klart att det aldrig kan bli mer än just en brygga till ett fullvärdigt medlemskap i EG. Jag tycker att vi skall notera den debatt som i går ägde rum i Europaparlamentet, där ju fortfarande frågor kom från flera parlamentariker om EES förhandlingarna. Samtidigt kom en mycket positiv inställning till ett fullvärdigt svenskt medlemskap till klart uttryck. Det tycker jag är kanske lika viktigt som den framgång som nu kan noteras i Min korta fråga är: När beräknar statsrådet att en slutlig avtalstext kan komma att föreligga? Tidsplanen är ju ganska begränsad -- fram till slutet av juni, såvitt jag förstår.

Herr talman! Island -- fantastiskt, stålande! Jag utgår alltså ifrån att Sverige inte skriver under ett avtal som inte tillgodoser Islands legitima intressen. Det var ett utmärkt besked. Jag noterar det. När det gäller miljöaspekterna sade statsrådet bara att hon tycker att man fått en tillfredsställande lösning. Jag frågade om alla de 48 punkter som fanns i det hemligstämplade Probleminvestering EES fått en tillfredsställande lösning. Finns det någon som inte fått en tillfredsställande lösning? I så fall vilken? Naturskyddsföreningen krävde i sin uppmärksammade artikel i Dagens Nyheter den 12 april bl.a. rätt till undantag utan tidsbegränsning när enskilda EFTA-länder har mer långtgående bestämmelser än EG och rätt att fortsätta arbetet med att begränsa användningen av hälso och miljöfarliga kemikalier. Kan man nu säga till Naturskyddsföreningen att kraven är till fullo uppfyllda, utan minsta undantag? Eller är det så att förbuden mot asbest och kadmium har tidsgräns? Det är en ganska väsentlig sak. Jag vill också fråga: Om det är rätt som statsrådet säger här, innebär det att det inte blir någon fri rörlighet för varor? Då måste vi kunna upprätthålla gränsformaliteter. Ni gav själva 1989 ut en bok som räknade upp gränsformaliteter för varor. Det var en svensk studie som räknade upp 215 olika lagar och förordningar som innehåller just gränsformaliteter för varor. Nu kommer dessa, såvitt jag förstår, att vara kvar. Om det inte är så, vilka kommer att avskaffas? Skall det vara en poäng med det ni nu säger att ni uppnått -- att vi skall kunna ha högre normer än andra länder -- då måste vi också kunna se till att det inte kommer in varor som inte uppfyller våra högre normer. Annars är beskedet inte värt någonting alls. Kommer alltså dessa 215 gränsformaliteter för varor att vara kvar? När det gäller människor hoppas jag ni uppnått att de får röra sig helt fritt.

Herr talman! Självklart är jag bekymrad för svenskt fiske och för vad som kan hända i ett EES avtal. Det lättar något när statsrådet säger att man hittills inte rest några krav på tillgång till svenska fiskevatten. Men jag fick inte svar på min andra fråga och vill upprepa den: Om sådana krav kommer, hur ställer sig Sverige och utrikeshandelsministern till sådana krav? Jag vill lägga till att det är inte lättare för en svensk fiskare än för en isländsk om man rycker undan hans möjligheter att försörja sig och tar ifrån honom det han skall fiska.
Herr talman! En del av de frågor jag hade tänkt ställa i andra omgången har ställts av Per Gahrton. Jag vill bara förtydliga och kanske utvidga litet. När det gäller den offentliga upphandlingen vill jag fråga statsrådet om vad dessa regler som Sverige skulle acceptera enligt de överenskommelser man hittills gjort innebär för den offentliga upphandlingen i Sverige, i grova drag. Den andra frågan gäller den svenska handelspolitiken. På vilket sätt kommer Sveriges handelspolitik och friheten för Sverige att driva en självständig handelspolitik att påverkas av det förväntade EES-avtalet? När det gäller regler och normer för varor och tjänster: Vilka viktiga ändringar kommer EES avtalet att gälla? Jag vill specificera på ett särskilt område som vi haft anledning att diskutera förut här i kammaren. Det gäller reglerna för asbest. Vad har man kommit överens om när det gäller asbest enligt dessa preliminära överenskommelser?

Herr talman! Industriministern har lämnat kammaren. Vi kan väl alla ha förståelse för att han kan ha ont om tid.

Jag beklagar att utskottets socialdemokratiska företrädare inte fullvärdigt vill delta i denna debatt. Det är oroväckande med de regionala balansproblem som fortfarande finns, och det krävs målmedvetna insatser, säger utskottet. Det är i sig ganska allvarligt. Jag vill, herr talman, i ett kort inlägg beskriva det län i vårt land som plågats och fortfarande plågas mest under den nuvarande regeringspolitiken, Norrbotten. Sedan 1982 har regeringens nederlag staplats på varandra när det gäller detta län. Jag tänker inte försöka göra någon svartmålning, som svaret ofta brukar bli, utan jag följer i stort sett den skrivning utskottet gjort. Arbetslösheten, som under hela 1980-talet legat i topp i Norrbotten vid en jämförelse med övriga län, ligger även nu i topp. Om hänsyn tas till den förtidspensionering som skett och fortfarande sker av arbetsmarknadsskäl har Norrbotten i dag en arbetslöshet, utanför ordinarie arbetsmarknad enligt AMS egen statistik, på ca 15 %. Då är inte den dolda arbetslösheten inräknad. Den är betydande, i synnerhet i inlandskommunerna, som sällan kan erbjuda kvinnor och de unga arbete. I dessa kommuner är det ett betydande antal människor som aldrig anmäler sig arbetslösa på grund av att det inte finns arbeten att få. Detta vet man. Detta förhållande gäller i hög grad också andra Norrlandslän. Till dessa mycket stora tal människor som är arbetslösa och utanför den ordinarie arbetsmarknaden skall läggas de nu accelererande varslen, som är betydande i just Norrbotten. Dessa varsel kommer att innebära en ytterligare ökning av antalet utanför den ordinarie arbetsmarknaden under de närmaste månaderna. Socialdemokraterna säger: Arbetslösheten kan bli den kanske största tillgången för oss i valrörelsen. Tillåt mig fråga vad man egentligen menar med detta. Låt mig också få visa några andra faktorer av betydelse, förutom dilemmat arbetslösheten. Inlandet avfolkas allt snabbare. Befolkningen blir allt äldre. Detta sammanhänger framför allt med att jordbruket sviktar. I dag finns inget nytt företagande i denna för landsbygden så viktiga sektorn. I dag är antalet jordbrukare nere i ca 600. Denna utveckling är även ett hot mot den livsmedelsindustri som är betydande inom vissa regioner. Detta gäller även i hög grad övriga Turismen sviktar. En hel näring är på grund av den orimliga skatteomläggningen på väg att gå under. Fjällturismen, som är den egentliga turismen i länet, är med de korta säsongerna inte stark nog att utvecklas och överleva. I dag har inte Svensson råd med vare sig fjällturism eller resa dit. Familjeturismen försvinner. Vart skall den ta vägen? Har vi inte ansvar för att även barnfamiljer skall ha råd med rekreation? Samma förhållande lever restaurangnäringen under. Hela branscher i vårt län sviktar under den skatteomläggning som blev så fel och destruktiv. Men det kanske allra mest tragiska är att ännu en gång ökar flyttlassen i antal. Ungdomarna flyttar. Flickorna först, därefter flyr pojkarna. Det finns egentligen inget alternativ för dem, tyvärr. Än en gång slås fast att med en socialdemokratisk regering finns inte livsrum i Norrbotten för Norrbottens egna barn. Detta gäller också i mycket hög grad övriga Norrlandslän och framför allt inlandet. Det är således en allt annat än ljus bild som föreligger i Norrbotten och som för övrigt föreligger i övriga län i Norrland. Är då allt mörkt? Nej, delar av basindustrin går fortfarande bra. Den mindre industrin och de små företagen går i stort sett bra. Det som stör den bilden är att intresset för nyetablering är svagt. Här är det framför allt nej till att kvitta förluster mot andra inkomster i ett startskede som hindrar nyföretagandet att öka. Att de mindre företagen gått bättre än väntat i Norrbotten är framför allt de sänkta arbetsgivaravgifternas förtjänst. Detta har stärkt dessa företag under många år. Detta har skett under hårt motstånd från socialdemokraterna, som till sist tvingades ge med sig. Också i dag säger Monica Öhman nej till våra förslag om ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Man kan faktiskt säga att det var ett socialdemokratiskt nederlag som räddade näringslivet i Norrbotten när det gäller den fråga som vi diskuterade och debatterade under så lång tid inte minst i riksdagen. Vad vill då moderata samlingspartiet? Jo, vi anser att det behövs nya grepp och nya signaler från statsmakterna för att nå förändringar. Moderata samlingspartiet har under många år lämnat förslag om förändringar. Låt mig redovisa några av dem. Vi vill att konkurrensförmågan förbättras, så att det norrbottniska näringslivet blir lika starkt som näringslivet i andra delar av vårt land. Beslut bör fattas om åtgärder som syftar till att uppnå en stabil och säker tillgång på elenergi. Kärnkraften bör behållas så länge den är miljömässigt och ekonomiskt säker. Vi har också lagt fram förslag om en förbättring av kommunikationerna så att Sverige så att säga blir rundare. Detta bör ske genom inrättandet av ett väl fungerande fraktstödssystem, som är neutralt och obyråkratiskt. Vi har så sent som i dag sagt att vi bör låta inlandsbanan leva över sommaren. Det är ett sätt för riksdag och regering att visa på nya signaler som innebär att man mer än hittills lyssnar på människorna. Vi föreslår också i betänkandet en sänkning av arbetsgivaravgifterna i all privat verksamhet i stödområde 1. Men Monica Öhman, trogen sin tidigare inställning, säger nej till denna utveckling och utökning, vilken inte obetydligt skulle hjälpa landsdelen. Vi vill att skattesystemet ändras radikalt, så att det befrämjar tillväxt och nyföretagande. Avdrag bör medges för förluster i nystartade företag mot inkomster av annan art. Skatten på arbetande kapital bör avskaffas. Det är nödvändigt att komma till rätta med den hemmatillverkade kostnadskris som vi har. Detta är förslag som vi har haft under många år och som vi också följer upp i år. Vi säger också i år att konsultkompetensen i länen, i första hand inom utvecklingsfonderna, bör öka. Låt utvecklingsfonderna överge bankfunktionen. Herr talman! Länsmyndigheterna bör få ett ökat ansvar och inflytande över utvecklingen genom att de får en påse resurser att fördela. Länsmyndigheterna är bättre än riksdag och regering på att fördela resurserna inom de egna länen -- detta på de centrala myndigheternas bekostnad. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till reservation nr 8 till det betänkande vi nu debatterar.

Herr talman! Propositionen Regionalpolitik för 90 talet, som antogs i fjol våras, inriktades ju mot en förbättring av infrastrukturen. Men dessutom behövs en bra boendemiljö och ett bra fritids och kulturutbud för att både företag och människor skall trivas och vilja stanna kvar. Vi har ett högt ställt mål i vår regionalpolitik, vilket Monica Öhman påminde om i sitt anförande. Regionalpolitiken skall främja en rättvis fördelning av välfärden mellan människor i olika delar av landet genom att se till att människor får arbete och service oavsett var de bor. Naturligtvis innebär det svårigheter att klara detta högt ställda mål i vårt avlånga land, från Abisko till Ystad, med de olika förutsättningar som finns i olika delar av landet. Isarna ligger nu kvar uppe i Abisko, och potatisen är redan satt i Ystad. Detta är vad debatten i dag handlar om. I motsats till många andra länder i Europa låter vi i Sverige även kvinnor och ungdomar omfattas av det högt ställda målet arbete åt alla. I de statistiska uppgifterna för 1990, sammanställda av riksdagens utredningstjänst, ligger arbetslösheten för kvinnorna och ungdomarna i de sju skogslänen procentuellt högre än arbetslösheten i riket i stort. Den ligger fortfarande högre än landets genomsnittliga arbetslöshet, men den är låg i förhållande till arbetslösheten i andra länder. Helt har vi inte lyckats, det skall vi erkänna. Vid en lågkonjunktur drabbas också glesbygden hårdare. Samtidigt vet vi att man ute i regionerna gör väldigt mycket för att mildra arbetslösheten. Om vi hade alla projekt samlade i en idébank, skulle det bli svårt att famna allt detta. Dessutom har det gett resultat. När man läser en del reservationer till dagens betänkande, kan man tro att det råder en stor okunnighet om vad som sker ute i regionerna. Det har skapats många nätverk av kvinnor och för kvinnor, och många har startat eget. T.o.m. något så otraditionellt som en hovslagarfirma har startats av en kvinna i södra Lappland. Regionala utvecklingscentra för kvinnor startas runt om i landet. Utvecklingscentra kan numera skapas genom samarbete mellan olika länsorgan utan något initiativ från riksdag eller regering. Lantbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen har ett tjugotal kvinnoprojekt i gång i norra Sverige. Utvecklingsfonderna arbetar också i större utsträckning för att anpassa sin verksamhet till kvinnors behov. Monopolet inom den offentliga sektorn har tagits upp i debatten i dag. Men jag måste säga att jag aldrig träffar kvinnor som vill starta egen företagsverksamhet inom den offentliga sektorn -- och jag träffar många kvinnor. På länsstyrelsen vid de regionalekonomiska enheterna finns ett nätverk av kvinnliga handläggare som arbetar med att utveckla kvinnosynen på regionalpolitiken. Det är verkligen nödvändigt att se på detta ''med kvinnoögon''. Vi är en god bit på väg nu, men vi behöver kompetenshöjande utbildningar. Glädjande nog har en del kommuner redan startat kunskapscentra för både kortare och längre utbildningar och för både kvinnor och män. I Barnomsorgen behövs i en väl fungerande regionalpolitik. Det är något som både företagare och arbetstagare efterfrågar vid nyetableringar. Jag har svårt att förstå alla som pläderar för vårdnadsbidrag och tror att föräldrarna ute i glesbygden går och drömmer om det. Nej, dessa föräldrar vill ha den valfrihet som innebär att de kan välja en dagisplats, men det skall naturligtvis vara i anslutning till det egna boendet. Detta är en fråga om jämlikhet för barnen, och det är en del i socialdemokraternas målsättning att främja en rättvis fördelning av välfärden mellan människor i olika delar av landet. Dagmammorna finns snart inte att tillgå, inte ens i byarna. I en motion föreslås ett initialstöd om 25 000 kr. per plats med syfte att utveckla nya och flexibla daghemsformer i glesbygden. Det finns redan nu många kommuner som klarar barnomsorgen just genom flexibla lösningar. Jag skulle kunna ge många exempel på detta, men jag skall nämna Eda kommun, en s-märkt kommun i Värmland med 9 000 invånare, där alla barn får barnomsorg och där man dessutom har landets lägsta barnomsorgstaxa. Det händer också något nytt ute i bygderna. Det har uppstått något av en nykooperation ute i landet. På många ställen bygger bygdens befolkning exempelvis föreningshus och servicehus för äldreomsorgen. Jag håller med många talare om att det är många flickor som, trots allt det positiva som sker, ändå flyttar ifrån oss. Här måste kommunerna ta ett större ansvar för flickornas livsmiljö, för att de skall få utbildning men även en rik fritid. Även föreningarna måste gå in och ta sitt ansvar. Genom civildepartementet och dess ungdomsminister Margot Wallström har det givits möjligheter till både kommuner och föreningar att söka projektmedel för att skapa nya former av kultur och fritidsutbud som tilltalar just de unga kvinnorna. Dessutom kan länsanslagen numera användas till nya kulturaktiviteter. Data och kommunikationstekniken är en viktig del av vår infrastruktur. Den byggs nu ut och ger därmed möjligheter till nya arbetstillfällen även långt inne i fjällvärlden, exempelvis i den lilla byn Stockholm och starta en datastuga. Nu har hon tio kvinnor anställda genom att de fick jobbet med folkbokföringen. Det är en stor arbetsplats räknat i procent av befolkningen i byn. Jag kan tillägga att det på denna ort har gått väldigt bra för turismen i vinter, lika bra som tidigare -- trots momshöjningen. Det finns både problem och möjligheter kring glesbygdens telenät, och därför har post och teleutredningen haft i uppdrag att klarlägga hur televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar skall kunna tillgodoses. Det finns ett kostnadsgap mellan tätort och glesbygd, och där måste man hitta kommunikationssystem som ger glesbygden samma standard och möjligheter till utveckling. Vi har här mycket att förvänta oss i framtiden. Glesbygden behöver tjänstesektorn utöver våra naturtillgångar såsom skog och malm med nya prospekteringar. Dessutom har vi ju vattenkraften. Kanske är det många som upplever det här inlägget som en skönmålning. Jag tillhör arbetsmarknadsutskottet och jag bor i en glesbygdskommun, och jag vet att det händer mycket bra i fråga om sysselsättningsåtgärder. Men dessa måste utvecklas ännu mer. Anders G Högmark sade att människorna i glesbygden är pinade och lider. Så är det inte alls. Vi har en väldigt god standard, och jag tycker att socialdemokraterna här verkligen har visat vad de menar med att fördela välfärden. Det kan man göra genom en bra regionalpolitik. Men självfallet kan regionalpolitiken bli ännu bättre, och det är det vi jobbar för efter det beslut vi fattade i fjol om regionalpolitik 90. Men det behövs ännu litet mer tid innan vi kan se alla resultaten av det beslutet.

Herr talman! Jag skall först beröra något av det som tidigare i dag har sagts om EG och regionalpolitiken. I det här betänkandet förs ingen diskussion i klartext, trots att samtliga partier i motioner har tagit upp frågan om regionalpolitiken och EG-anpassningen. I en kommittémotion från socialdemokraterna med Bo Holmberg i spetsen sägs t.ex.: ''Det är viktigt att regionalpolitikens huvudmål -- regional balans -- lyfts fram under 1990-talet. Europasamarbetet och närmandet till EG får inte innebära att Sverige släpper sina regionalpolitiska ambitioner.'' I budgetpropositionen sägs att man i förhandlingarna med EG från nordisk sida har fört fram Nordens argument för regionalpolitiska satsningar, som utgår från problem med avstånd till marknaden, befolkningstäthet, klimat m.m. Denna grund för regionalpolitik finns inte, som jag tidigare framhållit, inom EG. Jag tycker att det borde ha varit lätt för utskottet att göra en kraftfull markering att EES-avtalet och ett eventuellt medlemskap i EG inte får leda till krav på minskade regionalpolitiska ambitioner. Vi kunde konstatera redan i fjol att såväl när det gällde stödområdets storlek, nivån på lokaliseringsbidragen, tidsbegränsningen av de nedsatta socialavgifterna m.m., så genomfördes dessa sänkningar av ambitionen just med hänvisning till EG. Samtidigt kan vi konstatera att de mest EG-vänliga partierna kräver att antalet företag som får nedsättning av avgifterna skall bli större. Det är lätt att konstatera att den politiken inte går ihop. För drygt en månad sedan diskuterade vi transportstödet. Regeringen föreslog neddragningar just med hänvisning till förhållandet inom EG. De föreslagna neddragningarna har godstransportstödet gick riksdagen inte med på, men de andra försvagningarna släpptes igenom. Jag är ganska övertygad om att vi nästa år kommer att få nya förslag om neddragningar av detta slag i EG anpassningens anda. Småföretagen i avfolkningsbygden har hittills inte sett några påtagliga positiva resultat av den EG anpassning som pågår. I propositionen sägs t.o.m. på s. 27 i bil. 14 att EG självt räknar med att tillväxten kommer att bli ojämnt fördelad mellan länderna och i första hand gynna centralt belägna regioner. Det är ju den officiella politiken inom EG. Här i kammaren låter det ibland tvärtom så att glesbygden kommer att gynnas av en EG anslutning. Jag tror aldrig att det i längden är bra att hänge sig åt önsketänkande och att sticka huvudet i busken. I vissa avseenden sänks anslaget inom vissa områden till regionalpolitiken. De regionala utvecklingsinsatserna skärs ned med 78 miljoner jämfört med tidigare budgetår, och anslaget till de särskilda regionala infrastrukturåtgärderna sänks med 144 milj.kr. Vi vidhåller i år vårt krav på att en summa motsvarande 1 öre av priset på vattenkraft från äldre vattenkraft skall återföras till kraftproducerande länen. Det skulle innebära ett tillskott för infrastruktursatsningar på 600 milj.kr., något som mycket väl skulle behövas. Jag är för min del övertygad om att överbetoningen av marknadskrafternas välsignelser i alla avseenden och EG-anpassningen bidragit till den försvagning av de nordligaste länen som sammantaget pågått under 80-talet. Vi kan konstatera att den regionala obalansen har ökat. Norrbottens län har under detta decennium minskat med drygt 3 000 invånare. Vi betraktar det som en ljuspunkt att kustbygden, förutom Kalix kommun, har ökat med ca 5 000 personer. Det har emellertid medfört att inlandet fått släppa ifrån sig drygt 8 000 personer. Kiruna har förlorat 3 600 och Gällivare 2 300 invånare. Detta är stora tal för dessa relativt små kommuner. Arbetslösheten ligger i såväl hög som lågkonjunktur två tre gånger högre i Norrbottens län än i riket som helhet. Det betyder att vi nu i Norrbotten går upp mot EG-nivåer. I april hade vi 5,3 % eller nära 9 000 registrerade öppet arbetslösa. Räknar vi in dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir siffrorna, som Erik Holmkvist sade, betydligt högre. Av ungdomarna är närmare 10 % öppet arbetslösa. För drygt 20 år sedan hade vi i länet 50 000 personer i åldern mellan 15 och 24 år. Om några år är denna befolkningsgrupp nere i 30 000. Det innebär att antalet människor som är under 25 år minskat med kanske 40 %. Dessutom innebär utflyttningen av ungdomen en kraftigt könsmässig obalans. I vissa kommuner är antalet pojkar i giftasvuxen ålder dubbelt så stort som antalet kvinnor. Detta leder till att servicenivån för dem som bor kvar i dessa kommuner kommer att bli svår att upprätthålla. Herr talman! En stor mängd neddragningar och nedläggningar slår hårt mot Norrbottens län. Avvecklingen av gruvverksamheten i Arjeplog betyder minst 300 arbetstillfällen mindre i en kommun med drygt 3 700 invånare. Personalminskningar vid LKAB, ASSI, domänverket, SCA osv. betyder att tusentals jobb försvinner. Avrättningen av inlandsbanan ger också konsekvenser för turismen. Strukturpropositionen visade sig vara inriktad på kommunikationssatsningar främst i storstadsområdena och i södra Sverige. Transportkostnadernas kraftiga ökning, främst på grund av skatteomläggningen, har drabbat hårt i glesbygden. Vi anser att det borde gå att differentiera dessa kostnader. Vägar och järnvägars kvalitet har stor betydelse för transportmöjligheterna, och underhållet har eftersatts under de senaste åren. Nu borde Sverige ta chansen att göra rejäla satsningar på den här delen av infrastrukturen i de nordligaste länen. Det kommer att finnas anledning att återkomma till dessa frågor i samband med behandlingen av betänkandena om näringspolitiken, de statliga företagen, trafikpolitiken och tilläggspropositionen. I det här betänkandet berörs bara en liten del av de beslut som har regionalpolitiska konsekvenser. Jag hoppas att den nu startade arbetsgruppen kommer att utarbeta ett utvecklingsprogram för Arjeplogs kommun. Jag tycker att man särskilt bör titta på vilka möjligheter det finns att lokalisera lämpliga statliga verksamheter till denna kommun. Jag har pekat på de resurser som arbetslivsfonden disponerar över. En rehabiliteringsverksamhet för vissa typer av arbetsskadade skulle mycket väl kunna förläggas till Arjeplog. I dessa kommuner finns både skogs och gruvarbetare som har farit illa under sin yrkesverksamhet. Jag står givetvis bakom reservationen om ett utvecklingsprogram för Det finns flera motioner som berör klassificeringen av nödvändig stödnivå för Älvsby kommun. Så var även fallet i fjolårets betänkande om regionalpolitiska frågor. Älvsbyn har liknande drag när det gäller arbetslöshet och utflyttning som t.ex. Under 1989 hade Älvsbyn större arbetslöshet än både Jokkmokk och Arjeplog, som är typiska inlandskommuner. Jag yrkar därför bifall till reservation 18 i mom. 36. Jag står givetvis bakom övriga reservationer där vårt parti finns med.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Det råder en ganska fridfull stämning här i kammaren. Det är inte särskilt många ledamöter närvarande, och tonen är lågmäld mellan debattörerna. Men det är mycket allvarliga problem som vi har framför oss och som finns just nu. Utslagningen från arbetsmarknaden drabbar glesbygden hårdast och snabbast. Kvinnorna är mest utsatta och utslagningshotade, mycket mer än männen. Det här är fakta som nu börjar göra sig mer gällande när 80-talets högkonjunktur definitivt är bruten. De regionalpolitiska problemen är nu också mer sammansatta och omfattar såväl brist på arbetstillfällen som i vissa delar av landet brist på arbetskraft som t.ex. tekniker, läkare och lärare. Detta förhållande understryker ytterligare vad folkpartiet liberalerna länge har framfört, nämligen behovet av en mer aktiv regionalpolitik, en mobiliseringspolitik. Målet för regionalpolitiken måste vara att man skall skapa miljöer som stimulerar kreativitet, enskilda initiativ och lokal mobilisering av resurser. Tiden är ute för centraldirigering -- murarna har fallit i Östeuropa -- och den socialdemokratiska regeringens centraldirigenter borde också få lämna in så att beslutanderätten kan decentraliseras. Herr talman! Hur många gånger har vi inte här från riksdagens talarstol fått höra de stolta honnörsorden om målen för regionalpolitiken: alla människors rätt -- oavsett var de bor -- till arbete, service och god miljö. Det här upprepas också i dagens betänkande med tillägget att regionalpolitiken inte ensam kan lösa de regionala problemen. Här krävs samverkan inom en rad politikområden, konstaterar utskottet trosvisst. Tyvärr måste jag konstatera att de vackra orden saknar verklighetsförankring. Låt mig bara peka på ett enda talande exempel -- inlandsbanan. För drygt en månad sedan röstade majoriteten här i kammaren, bestående av socialdemokrater och moderater, ner förslaget om fortsatt drift av den spårbundna tågtrafiken på inlandsbanan och utfärdade därmed dödsdomen över banan. Inför sommarturistsäsongens start skulle tågtrafiken upphöra den 10 juni enligt riksdagsbeslutet. Västerbotten, ett kraftigt engagemang från landshövding Sven Johansson i Umeå och ett utskottsinitiativ av Börje Hörnlund kan lyckligtvis trafiken upprätthållas åtminstone i sommar. Jag tycker att det för Erik Holmkvist, som tyvärr inte är närvarande här i dag, skulle kännas litet konstigt att stå och säga att moderaterna nu i alla fall har ställt upp på fortsatt drift av inlandsbanan i sommar, när de inte kunde ta steget fullt ut för en månad sedan. De 18 berörda inlandskommunerna längs banan har ställt upp med både engagemang och frivilliga insatser för att rädda tågtrafiken. Kommunerna rustar och människorna mobiliserar för att ta ansvar för och ta hand om de många turister som vill åka på inlandsbanan och därmed uppleva storslagen natur och kultur, gemenskap och samhörighet genom ett landskap som utgör Sveriges sista orörda natur och fjällområden. I ett sådant läge utfärdade majoriteten i riksdagen dödsdomen för inlandsbanan, och en självuppfyllande profetia från kommunikationsminister Georg Andersson blev verklighet. En annan fråga som har upprört sinnena, vilket också Bengt Hurtig varit inne på, är det transportstöd som Georg Andersson ville dra ned. Det är ett annat exempel på den socialdemokratiska regeringens mycket defensiva regionalpolitik. Är det en sådan politik som kallas målinriktad och anses ske i samverkan med andra politikområden? Ja, i så fall lyckas man snart utplåna Norrlands inland. Nej, spåren efter den socialdemokratiska regeringens politik förskräcker! All erfarenhet av regionalpolitiska insatser visar att det är de insatser som görs inom infrastrukturen som är viktiga och som ger effekter. Där finns bl.a. kommunikationer med. Krisinsatser i form av paketslösningar lindrar för tillfället men botar inte. Det finns en rad utvärderingar som bekräftar detta förhållande. Helt klart är att i dagens läge och med de regionala balansproblem som råder efter ett nioårigt socialdemokratiskt styre, framstår det än mer tydligt att det krävs särskilda, långsiktiga och framtidsinriktade satsningar av olika slag för att minska obalansen mellan olika regioner. Inte minst infrastrukturen behöver rejält stöd och inte nålpengar. Det har vi från folkpartiets sida krävt i motioner. Det behövs bättre vägar. Det satsas nästan inte en krona på E 4-an norr om Sundsvall. Järnvägen, tele och datakommunikationer, utbildning och forskning behöver mera pengar. Med det här inlägget vill jag särskilt peka på fyra områden som berör arbetsmarknadspolitiken. Det gäller ändring av stödområdesindelningen i landet, behovet av regionalpolitiska insatser i vissa områden av glesbygd, särskilda insatser för kvinnor och möjligheter för länsstyrelserna att utanordna förhöjt lokaliseringsbidrag. Arbetsmarknadsläget i Västerbotten -- det län som jag känner bäst -- är prekärt. Företag går i konkurs, och möjlighet till fortsatt verksamhet kan inte åstadkommas. Det är en vanlig kommentar. Det här kan gälla en liten by som Flarken, där man lägger ned fönstertillverkning och 15 personer mister jobbet. Det kan gälla Valmet Logging i anställda i höstas till 190 nu. Det kan också gälla Överallt ser läget på arbetsmarknaden ut på det här sättet. Länsarbetsnämnden sammanfattar i sin prognos för första halvåret att Västerbotten sannolikt har att vänta en fortsatt kraftig ökning av arbetslösheten. 1991 berör drygt 1 900 personer. 620 berör anställda i verkstadsindustrier. Därtill skall läggas att 840 Nu när Georg Andersson som kommunikationsminister styr SJ och kommunikationerna på räls drabbas Norrland också hårt då SJ måste rationalisera. Av de ca 760 varslade inom SJ finns inte mindre än 400 i Norrland. Sysselsättningen inom jordbruket minskar -- det har berörts tidigare i dag. Skogsbruket tarvar färre anställda, framför allt i inlandet, beroende på ny teknik och minskad efterfrågan från såväl massaindustri som sågverk och träindustri. Prognosen för Västerbottens del visar också att arbetslösheten fram emot årsskiftet 1991/92 kan ha ökat uppemot 4,4 %, och i fjällkommunerna kan arbetslösheten uppgå till 8 %. I vissa kommuner är det så redan i dag. Det här är således en mycket dyster rapport, herr talman. Här behövs starka krafter för att vända avveckling till utveckling. Från folkpartiet liberalernas utgångspunkt växer sig då kravet på en mobiliseringspolitik -- inte avveckling enligt socialdemokratiskt recept -- än starkare. Det är också en ynkedom att landets statsminister skyller den ökande arbetslösheten på oppositionen. Det är ingen annan än den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret för den arbetslöshet som i dag råder. När vi nu för fram kravet på en översyn av stödområdesindelningen grundar sig vår framställan på kravet på en mobilisering av företagens förmåga att utvecklas men på någorlunda jämlika villkor. Vid beslutet om en ny regionalpolitik ändrades stödområdesindelningen på ett mycket olyckligt sätt. Vi har redan nu upplevt dess konsekvenser i Västerbotten. Jag tänker då särskilt på Norsjö kommun, Fällfors, Jörn, Kalvträsk inom Skellefteå kommun och Kristineberg i Lycksele kommun, som visserligen fått en tillfällig inplacering i stödområde 1 men som har en permanent gruvkris att leva med. Bjurholm och Vindeln är andra svaga orter. Effekten av en placering i stödområde 2 i stället för i stödområde 1 kan för ett enda företag i Jörn innebära en kostnadsökning på ca 1,5 milj.kr. i jämförelse med ett likartat företag som ligger i Norrbotten eller i Malå. Det är nu helt nödvändigt att regeringen snarast initierar en översyn av stödområdesindelningen för att framför allt stärka arbetsmarknaden i dessa samhällen. Det finns ett annat problem som skulle kunna åtgärdas och där inriktningen enligt folkpartiet liberalernas åsikt bör vara att besluten fattas så nära verksamheten som möjligt och av dem som bäst känner till rådande förhållanden. Jag tänker på möjligheterna som sedan länge funnits att bevilja företag förhöjt lokaliseringsbidrag. Nu gäller att högsta bidrag -- 35 % i stödområde 1 och 20 % i stödområde 2 -- undantagsvis kan höjas till 50 % och att regeringen skall fatta sådant beslut. Det är här vårt ändringsförslag kommer in. Vi anser att länsstyrelserna skall vara kapabla till detta. Men ännu en gång visar regeringen att man tror sig vara alla goda gåvors givare och inte vill ge fullmakten och förtroendet till länsstyrelsen. Man misstror sin egen myndighet. Det finns också en annan regionalpolitisk insats som skulle ha stor betydelse för områden där naturskyddsbesluten är särskilt omfattande och som vi från folkpartiet liberalernas sida önskar lyfta fram. Jag tänker då på vårt förslag att speciella regionalpolitiska insatser, t.ex. inom ramen för infrastruktursatsningarna, skulle kunna göras just där naturskyddsbesluten är särskilt omfattande. Det kan i vårt län gälla t.ex. Sorsele kommun, som har fått avsätta en stor del av sin kommun till naturskyddsområde. Där skulle man kunna göra en mycket större satsning på naturleder, särskilda övernattningsstugor och annat för att stärka turismen. Jag tycker att centern och Stina Eliasson skulle ställa upp på det förslaget. Det gäller våra områden i norra Norrlands inland. Det skulle inte behöva kosta så stora pengar, men det skulle göra oändlig nytta för dessa människor, som lever under knapphetens kalla stjärna. Här handlar det också om mobilisering för turism. Allra sist men inte minst till något som är nära nog en ödesfråga -- det har många talare redan varit inne på -- nämligen kvinnornas arbetsmarknad i Norrlands inland. Det krävs ökade insatser för att stärka kvinnornas möjlighet att leva och verka. Försvinner kvinnorna, dör bygden ut. De snäva och ensidiga arbetsmarknaderna och bristen på fritidssysselsättning leder annars till fortsatt utflyttning -- särskilt bland unga kvinnor -- som måste hindras. Det handlar också om att satsa mer på utbildning, fritid och kultur i Norrlands inland. Jag vill särskilt vända mig till Eivor Husing, som i sitt anförande tog upp att hon träffar många kvinnor men ingen som vill starta eget inom offentlig sektor. Det är möjligt att Eivor Husing inte träffar de kvinnorna, men jag gör det. Jag träffar många. Dessutom finns det etableringsförbud för t.ex. sjukgymnaster -- de får ju inte starta eget som de vill. De skulle också, tycker jag, uppmuntras att starta sjukhem och annan verksamhet men med offentligt satsade pengar. Det förslaget har vi försökt att föra fram i länsstyrelsen, men den tanken satte sig socialdemokraterna bestämt emot. Nej, kvinnor skall inte få möjlighet att starta eget inom områden där offentlig sektor har haft monopol! I Västerbotten och även i andra län pågår olika projekt med särskild inriktning på kvinnor och arbetsmarknad. Det är viktigt att dessa projekt får tillräckligt med resurser, så att varaktiga arbetstillfällen för kvinnor kan skapas, i första hand i Norrlands inland. I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram folkpartiet liberalernas krav om en nedsättning av de sociala avgifterna för all icke-offentlig verksamhet inom den fastställda stödområdesindelningen. En sådan åtgärd skulle märkbart medverka till ett bättre företagsklimat för de kvinnor som vill starta eget. Herr talman! Jag vill endast tillägga -- det är mycket viktigt att påpeka, och det har också tidigare talare varit inne på -- att Norrland inte är en tärande region; tvärtom är vi närande, men vi vill arbeta under villkor som är likvärdiga villkoren i landet i övrigt. Fick vi de förutsättningarna genom en målinriktad regionalpolitik skulle förhållandena avsevärt förbättras. Vi norrlänningar vill göra rätt för oss! Vi vill inte leva på bidrag och stöd, men vi vill ha likvärdiga villkor att arbeta under. Jag ställer mig bakom de reservationer där folkpartiet finns med men yrkar bifall endast till reservationerna 15, 25 och 28, och det är för att spara tid här i kammaren.

Herr talman! På nyheterna i morse kunde vi höra en rapport från Gävle om hur människor trivs på sin arbetsplatser. Resultatet var egentligen ganska skrämmande -- man trivs inte på sin arbetsplats. Men de som hade egna företag trivdes med sitt arbete. Här i landet är vi vana vid att all service skall ske genom offentlig sektor. Det är en felaktig grundinställning. Det finns många kvinnor som har tradition på och är oerhört duktiga och skickliga i att ta hand om äldre, barn och andra och som mycket väl skulle kunna driva ett eget sjukhem om de fick möjligheter, om man gav deras verksamhet samma möjligheter som den i offentlig regi drivna verksamheten. Men det är självfallet inget oavlönat arbete de skall utföra. Meningen är ju att statsbidrag skall utgå på samma sätt som till den verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Jag tror, Eivor Husing, att vi om tio år säkert skall ha upplevt att det har skett en stor förändring på arbetsmarknaden även i Västerbottens län då det gäller kvinnors eget företagande just på de traditionella områdena.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att uttrycka min förvåning och häpnad över att Ulla Orring ger sig på centern av alla partier när det gäller regionalpolitik och miljöpolitik. Ta hellre något annat parti! Centern har varit det parti som ivrigast, ihärdigast och först har arbetat för en rättvis regionalpolitik. Det är möjligt att jag återkommer till detta under diskussionen. Det står en hel del vackra och bra ord i det betänkande som vi nu behandlar. Vi påminns om att målen för regionalpolitiken skall vara att alla människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och god miljö. Vi påminns också om att regionalpolitiken inte ensam kan lösa de regionala problemen, utan här behövs samverkan inom en rad politikområden. Flera talare har understrukit detta. Vi får också veta att de uppställda målen för och inriktningen av regionalpolitiken alltjämt bör gälla. Det där låter ju bra, men stämmer det med verkligheten? Med dessa uttalade mål i minnet vill jag särskilt lyfta fram Jämtlands län och tala om förhållandena för oss som bor där. Vi är visserligen inte så många till antalet, men geografiskt är vi stora. Vi har en stor yta att ta ansvar för. Vi envisas med att bo utspridda i hela länet och tycker oss ändå ha rätt att räknas till de människor som oavsett var de bor skall ges rätt till arbete, service och en god miljö, för vi bor ju onekligen i Sverige vi också. Jag vill nu särskilt peka på några områden där vi i Jämtlands län anser oss felaktigt och orättvist behandlade samt hur felaktigheterna kan rättas till för att vi skall få möjlighet att rätt utnyttja de stora basresurser som vi själva har inom vårt län. Vi har nämligen stora egna resurser, och det är sorgligt att centern är ensam om att vilja stämpla ut begreppet ''stödområde'' och i stället införa begreppet ''resursområde''. Vi vill slippa beteckningen ''stödområde''. Vi är och har varit ''resursområde'' Herr talman! Centerns reservation 16 handlar just om detta. Jag undrar varför inte folkpartiet stöder den reservationen. Tycker Ulla Orring att det är bra med den beteckning som vi nu har? I fortsättningen av mitt anförande använder jag ändå ordet stödområde, eftersom centerförslaget om ändrad beteckning ännu inte har fått majoritet i riksdagen. Herr talman! Jag stöder centerreservation 17 under mom. 32. Den innebär bifall till motionerna om att Bräcke kommun i Jämtlands län skall placeras i stödområde 1. Skälen till detta finns i mina egna motioner 445 och 446 liksom i Nils-Olof Gustafssons motion 456 från den allmänna motionstiden. Jag är glad över att jag har hela centergruppen med på detta krav, som ju återfinns i centerns kommittémotion 491 med Börje Hörnlund som första namn. En av Jämtlands läns stora egna resurser är vattenkraften. Vattenfall och andra stora kraftbolag äger kraftverken i Jämtlands län, men deras huvudkontor ligger inte i länet utan mest i Stockholmstrakten. Det innebär att kraftbolagen inte betalar ett rött öre i skatt för den produktion som sker i Jämtlands län och där alltså pengarna genereras. Vi har från centerns sida under en mycket lång följd av år krävt att 1 öre per producerad kilowattimme skall gå till de områden där elkraften produceras. För övrigt stödde majoriteten i den regionalpolitiska utredningen förslaget. Regeringen gömde detta berättigade krav i en ny utredning, som är klar för länge sedan. Normalt brukar ett betänkande följas av en remissrunda, men någon sådan har ingen sett till än. Var sitter bromsklossarna? Antagligen i regeringen. Det är inget tvivel om att vi i Jämtlands län kommer att fortsätta att slåss för denna fråga. Vi lägger inte ner frågan förrän pengarna betalas ut! En annan av Jämtlands stora egna resurser är vår fina miljö, något som många turister också upptäckt, och turistnäringen är en av Jämtlands läns viktigaste näringar. Nu går turistnäringen kraftigt bakåt. Där spelar turistmomsen utan tvivel en avgörande negativ roll. Många turistföretag går i konkurs. Posten och Länstidningen uppmanat oss riksdagsledamöter att göra något åt turistmomsen nu och slutar med frågan: ''Hur många skall behöva begära sig i konkurs innan ändring sker?'' Från centerns sida får TCO-distriktet och därmed turistnäringen i Jämtlands län medhåll. Turistmomsen måste sänkas. Det här med turistmomsen är ett exempel på att den samverkan mellan olika politikområden som är nödvändig för att regionalpolitikens mål skall uppfyllas inte alls har fungerat. Ett annat exempel på ''icke-samverkan'' gäller trafikpolitiken. Inlandsbanan, en viktig pulsåder genom hela Norrlands inland, behövs för godstrafik men också i hög grad för persontrafiken. Ordet ''skandal'' är rätta uttrycket för hur ärendet inlandsbanan har behandlats. Debatten om den återkommer jag till när jag har fått svar på en interpellation som jag har ställt till kommunikationsministern. Det är dock glädjande att arbetsmarknadsutskottet nu har kommit fram till en lösning så att åtminstone sommartrafiken på inlandsbanan räddas -- detta på initiativ av Börje Herr talman! En satsning på järnvägen Stockholm-- Östersund--Storlien måste till så att snabbtåg kan sättas in. Det vore god och lönande regionalpolitik. Väganslagen till Jämtlands län är alldeles för små. På stora delar av såväl huvudvägnätet som på det allmänna vägnätet råder tjälskaderestriktioner i genomsnitt två månader årligen. Längsta avstängningstid är tre och en halv månader. Hur tror ni att det inverkar på möjligheten att få fram virke ur skogarna, köra skolskjutsar och annan trafik? Ja, just det, åkarna får ställa sina bilar, föräldrar vägrar att skicka sina barn med skolskjutsar som tvingas att färdas på livsfarliga vägar. Folk i byar och samhällen som måste ha egen bil för att ta sig till arbetsplatser, serviceinrättningar osv. får sina bilar -- och sig själva -- sönderskakade! Se där följder av en ''icke-samverkan'' mellan olika politikområden! Satsningar på en rejäl infrastruktur i Jämtlands län måste börja med rejält höjda väganslag. Det är god regionalpolitik. Vi har i Jämtlands län många fina egna resurser. Jag har nämnt vattenkraft och den underbara naturmiljön. Skogen är en annan stor och viktig resurs, som ger arbete åt många och stora exportinkomster till hela vårt land. I raden av egna utomordentligt bra resurser vill jag också nämna alla de duktiga företagarna, som betyder så mycket för utvecklingen i Jämtlands län. Det är bara det att också när det gäller företagsamheten förekommer så mycken ''ickesamverkan'' mellan olika politikområden. Så t.ex. beskattas arbetande kapital i företagen. Vi i centern anser att det inte bör vara så. Detsamma gäller den orättfärdiga skogsvårdsavgiften. Vi i centern anser också att de sänkta sociala avgifterna inom stödområde 1 bör omfatta all privat näringsverksamhet, dvs. också jord och skogsbruk, verkstäder, rennäring och lanthandel. I min motion 446 finns detta krav och återfinns i reservation 8, som jag stöder liksom även följdreservationen 44. Ett annat färskt exempel på ''icke-samverkan'' mellan politikområden är regeringsförslaget om sänkt gränsskydd. Det är dålig jordbrukspolitik och dålig regionalpolitik. Det finns alldeles för mycket av brist på helhetssyn inom regionalpolitiken. Jag har gett exempel på vad detta innebär för Jämtlands län -- bara exempel. Jag vill lägga till ytterligare ett, nämligen det som rör Högskolan i Östersund. Den skulle kunna bli ännu mera motor i länet om fasta forskningsresurser tillkom och om högskolan gavs chansen att utvecklas till fullständigt universitet, gärna tillsammans med Sundsvall/Härnösands högskola. Om helhetssynen vore vägledande skulle Jämtlands län utvecklas på ett helt annat sätt än nu. Det arbetar vi för i centern. Herr talman! Jag stöder särskilt reservationerna 8, 17, 39, 41 och 44. I övrigt står jag bakom alla reservationer där centern är med. Jag avstår dock från att yrka bifall till dessa med hänsyn till kammarens ansträngda tid.

Herr talman! Det var tydligen en öm tå jag trampade på, eftersom Stina Eliasson reagerade så kraftigt. Men det var ett felaktigt omdöme av Stina Eliasson att jag först skulle ge mig på centern. Jag hade ett långt anförande där jag på en rad punkter kritiserade socialdemokraterna. Då Stina Eliasson talade om samverkan och brist på helhetssyn, vill jag med mitt enda inlägg nu säga att det är väldigt viktigt att vi samverkar inom olika politikområden och att vi även samverkar mellan partierna. Jag trodde att den här frågan skulle ligga så nära centern att jag nästan utgick från att vi skulle ha en gemensam reservation på denna punkt. Jag talar för att speciella regionalpolitiska insatser inom ramen för infrastruktursatsningarna skall göras just där naturskyddsbesluten är särskilt omfattande. Då tänker jag på mer satsningar på naturleder, på övernattningsstugor och annat. Det skulle inte behöva kosta så mycket pengar. Märkvärdigare än så var inte mina synpunkter, men nog så viktiga för de människor som berörs och som bor i dessa områden.
Herr talman! Det var ingen öm tå, utan bara ett uttryck för den oerhörda häpnad som jag kände när Ulla Orring på det sätt som hon gjorde gav sig på centern. Min häpnad beror på att jag tycker att Ulla Orring borde ha bättre kunskap om hur centern arbetar i dessa frågor. De ömma tårna får alltså Ulla Precis som Ulla Orring tycker jag att detta med samverkan är väldigt viktigt, vilket jag också förde fram i mitt anförande. Jag har ju inte deltagit i arbetsmarknadsutskottets diskussioner och vet därför inte vad som har försigkommit under överläggningarna. Men det finns väldigt många andra möjligheter än att i en reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande föra fram dessa synpunkter. Jag har sett samma förslag ute i de olika länsstyrelserna. Det finns glesbygdsstödet och andra penningspåsar att ta pengar ifrån. Det som Ulla Orring har tagit upp är viktigt. Men jag kan inte förstå den okunskap som Ulla Orring gav sken av för när det gäller centerns agerande i miljöoch regionalpolitik.
Herr talman! Både Stina Eliasson och jag har varit med så länge i politiken att vi inte behöver ta fram och damma av sådana argument som bristande kunskap. Det brukar vara ett gammalt socialdemokratiskt debattknep, som jag trodde att Stina Eliasson höll sig för god för att använda sig av. Jag håller med Stina Eliasson om att den här frågan är inte någon stor fråga, men den är mycket viktig för de människor som berörs av detta. Jag har konkreta exempel på hur omöjligt det har varit att få fram pengar just till särskilt utsatta områden. Jag sitter också i länsstyrelsens styrelse och har erfarenheter därifrån, men jag är inte med i arbetsmarknadsutskottet. Det förvånade mig att centern inte ställde sig bakom kraven i den här motionen, som är en partimotion från folkpartiet. Det var vad jag yttrade i mitt första anförande.

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera till arbetsmarknadsutskottets beslut i förmiddags, som gör det möjligt med fortsatt persontrafik på inlandsbanan under sommaren. Det var ett mycket glädjande beslut. Förutom att beslutet ger andrum för inlandsbanan, ger det också förhoppningsvis det rådrum som behövs för att de partier som har velat lägga ned inlandsbanan skall hinna ändra sin inställning till persontrafik på järnväg över huvud taget i norra men också i övriga Sverige. Att i dag lägga ner järnvägar visar på en bristande insikt och en okunnighet om vilka transportsystem som det för miljöns skull krävs att vi satsar på och utvecklar inför framtiden. Vi i miljöpartiet menar att regionalpolitiken också måste inriktas på att skapa ett miljövänligt, resurssnålt och ett i längden ekologiskt hållbart samhälle. Herr talman! Den regionalpolitiska debatten innehåller alltifrån övergripande regionalpolitiska åtgärder till många detaljer, t.ex. EG-anslutning och tal för den egna regionen och bygden. Alla anföranden och förslag är lika viktiga. Själv hade jag litet svårt att välja. Jag är född i Västerbottens inland, jag bor i och representerar Gävleborgs län och jag är styrelsemedlem vid glesbygdsmyndigheten. Allt detta är väldigt angeläget att föra fram i en regionalpolitisk debatt. I mitt hemlän, Gävleborg, är läget väldigt allvarligt när det gäller arbetsmarknaden. Det förekommer varsel om uppsägningar och hot om nedläggningar. Vi på Gävleborgsbänken har naturligtvis resonerat om detta och vår oro är mycket stor. Alla goda krafter bör nu samverka för att lindra effekterna och för att se till att sysselsättningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken förstärks. Vi har gjort en del förslag, även om de har varit litet trevande. Under denna mandatperiod har vi på Gävleborgsbänken ofta resonerat om att tillsammans göra någonting. Till syvende och sist har vi lyckats och vi har nu avgivit en sexpartimotion till förmån för Gävleborgs län. Det är mycket glädjande. Jag hoppas att vi skall fortsätta att arbeta på samma sätt. Jag har i alla fall valt att använda mina minuter till glesbygds och landsbygdspolitiken. Det är oerhört angeläget att samspelet mellan stad och tätort, mellan landsbygd och glesbygd fungerar, eftersom alla delar är lika viktiga för landet. Om vi i framtiden skall kunna behålla en social och kulturell mångfald, är det hög tid att vi inser detta och att vi inriktar arbetet på att stärka landsbygdsoch glesbygdspolitiken, för det finns farhågor. I den gamla glesbygdsdelationen, som jag också satt med i, utarbetades ett progam som heter Hela Sverige skall leva! -- ett landsbygdsprogram för 90 talet. Där föreslås en rad åtgärder för att forma en aktiv landsbygdspolitik.

Det är huvudpunkterna i programmet, men förutom de mer långtgående förslagen finns det också konkreta och direkt genomförbara förslag. Det fanns och finns också ett stycke som på senare tid har fått ännu större betydelse än tidigare, nämligen det som handlar om inskränkningar av statlig service på landsbygden. I den proposition som lades fram under våren om näringspolitik för tillväxt sägs att formerna för postverkets verksamhet skall ses över. Det må så vara. Det kan ju vara bra att man då och då ser över verksamheter. Men det sprider sig en oro och rykten är i gång om att dessa förändringar skulle kunna leda till en försämring av servicen för glesbygden, t.ex. att lantbrevbärarna skulle dela ut posten bara ett par gånger i veckan eller att kommunerna skulle få betala för tågstopp. Det är några av de oroliga diskussioner som förs. Jag skall naturligtvis inte ta ut några sorger och bedrövelser i förskott, men jag vill gärna lyfta fram det förslag till åtgärd som fanns med i glesbygdsprogrammet. Där sägs att ett principiellt stopp för inskränkningar av statlig service på landsbygden under en period bör komma till stånd. Ett moratorium är motiverat för att ge landsbygden andrum och driva på förnyelseprocessen. Detta moratorium skulle innebära att man absolut inte får försämra servicen. Man får inte lägga ned någon byskola eller glesbygdsbutik och man får över huvud taget inte göra någonting för att försämra servicen på landsbygden. I stället måste man se efter hur allt detta samverkar och vad den ena och andra handen gör. I betänkandet sägs att glesbygdsprogrammet har varit underlag för regeringen när man tog fram den regionalpolitiska propositionen. Visserligen nämns landsbygdspolitik under 90-talet, men det är väldigt svårt att hitta några spår efter detta program i den regionalpolitiska propositionen. I reservation 23 till det betänkande som vi nu behandlar reserverar vi oss till förmån för att programmet landsbygdspolitik under 90-talet skall genomföras och att regeringen skall lägga fram en proposition i frågan hösten 1991. När det gäller regionalpolitiken i stort anser vi att staten i allt mindre utsträckning skall ge stöd och bidrag i former som ibland kan uppfattas som nådegåvor. De som verkar och bor inom områden som får dessa stöd bör i större utsträckning själva få förfoga över de tillgångar som man har, t.ex. vattenkraft, skog och malm. Vi anser att det behövs en mer generell ekonomisk stimulans, en begränsning av storstädernas tillväxt och en rejäl investering i miljövänlig kollektivtrafik och i inhemsk energiproduktion.

I denna utredning har man tillämpat samma principer som man tillämpar vid regionala räkenskaper i Norge. Här har vi alltså ammunition att komma med, glesbygdsvänner och Norrlandsvänner, när vi ibland får dessa felaktigheter kastade i ansiktet. Miljöpartiet de gröna har i en rad motioner under allmänna motionstiden väckt förslag som vi anser innebär en förstärkning av de regionala insatserna, men i ny form. Bl.a. gäller det den gröna skattepolitiken, där vi har föreslagit en tioprocentig sänkning av arbetsgivaravgifterna i Norrland, i norra Värmland och på Gotland. Vi vill också sänka hotell och restaurangmomsen. Detta skulle återföra ungefär 1 miljard kronor till näringen. Eftersom glesbygd och landsbygd är så oerhört beroende av turismen, tycker vi att detta är mycket rimligt och rättvist. Vi tycker också att kvittningsrätten skall återinföras, eftersom den gynnar deltidsjordbruk. Vi anser vidare att det bör finnas ett avdrag för icke yrkesmässig verksamhet på 10 000 kr., och vi vill också ha ett högre grundavdrag på 20 000 kr. Detta skulle man kunna kalla en skattefri zon på 30 000 Vi har också sagt att glesbygdsborna bör få en skatterabatt på 2 000 kr. för att de inte har den billiga kollektivtrafik att tillgå som man har i storstäderna och tätorterna. Vi säger också att företagen skall betala skatt även till primärkommunerna och att man vid fastställande av taxeringsvärden i attraktiva områden, t.ex. i skärgården och i fjällområdena, måste ta hänsyn till de fastboende. Vi har också lagt fram förslag om de kommunala närfonderna. Vi vill skapa fonder på ungefär 1 miljard kronor. Dessa pengar skall överföras från löntagarfonderna för att skapa ett decentraliserat och allsidigt näringsliv med inriktning på lokal tillverkning. Dessa närfonder skall också kunna användas som startkapital, lånekapital, till småföretag. När det gäller trafikpolitiken har vi sagt att investeringarna i järnvägsnätet är oerhört viktiga under 90-talet. Och vi vill avsätta 65 miljarder kronor för upprustning och nybyggnad. Vi vill att momsen på land och sjöburen kollektivtrafik skall slopas. Och vi vill öka bidraget till vägunderhållet, inte minst till grusvägarna som verkligen är i farozonen med 300 milj.kr. För att förverkliga alla de projekt och utvecklingsidéer som kom fram under landsbygdskampanjen Hela Sverige skall leva, vill vi avsätta pengar för ett särskilt anslag på 141 milj.kr. Det är mycket viktigt att man inte sviker de människor som kom med så många bra idéer. Linets utvecklingsmöjligheter har vi sett många exempel på, inte minst i mitt eget län, och Hälsingland kallas ju för Hälsingland -- linlandet. Här finns mycket stora utvecklingsmöjligheter. Linplantan har en mångsidig användning både som textil och i linoljeprodukter m.m. Vi vill gynna forsknings och utvecklingsprojekt, och vi vill därför anslå 27 milj.kr. till dessa projekt. Småskalig teknik för miljövänliga produkter är också viktig. Det gäller att ta fram miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och energisnåla produkter för en småskalig livsmedelsteknik. Det finns en hel rad forskningsprojekt på gång i detta sammanhang. Det pågår bl.a. på lantbruksuniversitetet. Vi har anslagit 30 milj.kr. till denna forskning och utveckling. Jag skulle kunna fortsätta länge och ge exempel, men jag ser att nästa talare redan står och väntar. Låt mig bara nämna ytterligare en sak som är mycket viktig i miljöpartiets politik, nämligen jordbrukspolitiken. Jordbruket är mycket viktigt för landsbygd och glesbygd, och vi vill ha ett arealbaserat stöd till jordbruket som gynnar också en omställning till alternativodling. Herr talman! Jag stöder miljöpartiets samtliga reservationer, och Anna Horn af Rantzien har redan tidigare yrkat bifall till de reservationer som vi vill yrka bifall till.